Herr talman! Jag förstår att det inte är så lätt att undervisa, även om man försöker göra det riktigt åskådligt. Det är inte ens lätt att undervisa lektorer i de här praktiska tingen! Det är så, herr Johansson i Trollhättan, att 10 miljoner betyder ganska litet för oss — det beloppet kan man balansera på en tandpetare — medan de 10 miljonerna kan betyda oerhört mycket för människors liv och framtid i u-länderna. För oss är dessa pengar en bagatell, men där betyder de fantastiskt.

Herr talman!

Jag vill dock gärna ytterligare understryka betydelsen av motionen, som gäller sådan forskning som avser mikrobiologi och som skulle kunna komma befolkningen i u-länderna till godo. Utskottet har anfört att denna forskningsverksamhet hör SIDA till och bör prioriteras. Herr talman! I onsdags kväll i förra veckan hade jag ett par svarta gäster här uppe på läktaren. Den ene av dem var undervisningsministern i Kongo Brazzaville, dr Makany. Som ett barn av den svenska missionen i Kongo är han en helhjärtad medlem av den kristna församlingen i Kongo och även en strålande representant för den generation av infödda ledare som nu bygger i u-länderna och som vädjar till oss om hjälp. Han befann sig i Sverige just för att utverka mera hjälp i det uppbyggnadsarbete som pågår i Kongo. Dr Makany är en aktad vetenskapsman med en fransk doktorsgrad. Egentligen borde han ha talat här i kväll. Vad han berättade för oss som i förra veckan mötte honom -— det gäller även vår ecklesiastikminister och andra representanter för svenskt undervisningsväsende — ger precis den bild vi behöver av ett litet u-land med små egna tillgångar men med stora problem i form av fattigdom, sjukdom och okunnighet. Han skulle i dagens debatt kunna representera de många som är våra bröder i nöden där ute. Så till en liten detalj som har berörts i den tidigare debatten i dag! Herrar Vigelsbo och Nordstrandh har ur en alldeles speciell synvinkel diskuterat den svenska <missionsverksamheten. Herr Vigelsbo gav både i sin interpellation och i sitt anförande i dag uttryck för en mycket positiv inställning till missionen, den svenska attityd som numera är den förhärskande. Detta är glädjande, även om beröm eller kritik inte spelar någon större roll för dem som har gått ut för att lyda missionsbefallningen. Herr Vigelsbo och även herr Nordstrandh hävdade att en betydligt större del av u-landsinsatsen borde dirigeras till missionens organisationer; herr Nordstrandh argumenterade t.o.m. hårdare än herr Vigelsbo för detta. Jag skulle emellertid med all respekt för uppsåtet ändå något vilja moderera synpunkterna. Vi är överens om missionens goda arbetsresultat, även om den, som allt mänskligt, är behäftad med brister och svagheter. Det är riktigt att svensk mission räknas in som en mycket betydelsefull del av svensk u-landshjälp. Men jag är litet rädd för alltför onyanserade krav på en övervältring på svensk mission av nära nog huvudparten av biståndsverksamheten. Kravet har inte ställts — det är sant — men det ligger snubblande nära, om man starkt kritiserar den statliga hjälpen och menar att missionen skulle klara det hela mycket bättre. Jag skulle vilja återställa balansen en liten smula genom ett par enkla påpekanden. Missionen varken kan eller vill åtaga sig hur stora statliga u-landsuppdrag som helst. Det är här fråga om två, i vissa stycken likartade, i andra stycken mycket olikartade, ja, inkommensurabla storheter. Den kristna missionens program upptar som bekant evangelisation, diakoni, skolverksamhet, sjukvårdsarbete och en rad sociala aktiviteter. Grunden är det evangeliska arbetet, som syftar till personlig livsförvandling och till en omdaning av själva miljön och livsbetingelserna i ett land. Man behöver inte vistas länge i ett u-land för att märka skillnaden mellan kristna byar och gamla hedniska byar. Skolverksamhet, sjukvård och sociala framsteg är inte främst en metod för evangelisationen, utan snarare en frukt av denna. Evangelisationens frukter kommer alla som befinner sig inom räckhåll för denna verksamhet till del utan åtskillnad, oavsett om de är personligt kristna eller inte. Den statliga hjälpen upptar, som utrikesministern på förmiddagen alldeles riktigt påpekade, en rad andra aktiviteter. Missionen kan inte åta sig ansvaret för alla dessa. SIDA kan å andra sidan inte ersätta den kristna missionen och har aldrig gjort anspråk på det. Men de kan komplettera varandra. Och det är detta som nu sker. Samarbetet gick sakta och en aning tveksamt i början, men det har ökat år efter år, som också fru Lewén-Eliasson erinrade om i sitt anförande. Den statliga hjälpen är inte ett understöd till missionen, allra minst till dess evangeliska verksamhet. Någonting vill väl den kristna församlingen också göra själv! Det är fråga om ett samarbete, där det svenska biståndsorganet beslutar om betydande bidrag till sådana projekt som faller inom ramen för tekniskt eller humanitärt bistånd men som administreras av missionen. Så mycket som missionen orkar absorbera av sådana uppdrag utan att förlora sin egenart och försumma den centrala evangelisatoriska uppgift som missionen är ensam om, bör den få tillfälle att utföra. Det växande samarbete som nu pågår har lett till mycket goda resultat. Jag skall inte uppta tiden med att exemplifiera detta; andra talare har gjort det tidigare. Det har också sagts att beloppen stiger. För det gångna budgetåret var det fråga om ungefär 3 miljoner kronor. För nästa budgetår har vi begärt 6 miljoner kronor till frivilligorganisationerna, och det finns, såsom här nämnts, väl planerade projekt, godkända av svenska missionsrådet, för ett belopp av 14 å 15 miljoner kronor. Jag delar herr Svenssons i Kungälv uppfattning att den siffran kommer att stiga mycket väsentligt de närmaste åren. Utrikesministerns uttalande i dagens debatt ligger helt i linje med våra berättigade önskemål på missionens sida. Efter dessa båda specialfrågor skulle jag något vilja belysa u-landshjälpen i dagsläget. Den håller ju på att få en historia trots att den som statlig företeelse inte ens har ett årtionde på hjässan. Den föregicks visserligen, som alla vet, av ett årtiondes verksamhet i centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd, och den har som tidigare nämnts i de svenska missionsorganisationerna en mer än hundraårig föregångare, men jag bortser från alla dessa utvecklingsskeden och frågar mig hur dagens kontroversiella läge uppstått. Det har ju pågått en rätt hetsig debatt om u-hjälpen i åtskilliga månader. Utgångspunkten var = naturligtvis SIDA:s anslagsäskanden för budgetåret 1967/68, och bakom dessa anslagskrav låg i sin tur två andra omständigheter, dels målsättningen från 1962 och dels SIDA :s större kapacitet i dagsläget. Det nya ämbetsverket har fått kritik bl.a. för sin obetydliga utvecklingstakt. Man har ideligen påmint SIDA och dess styrelse om den målsättning som statsministern angav vid sin presentation av den klassiska u-landspropositionen nr 100 på våren 1962. Det gällde att med en målmedveten utveckling inom en rätt begränsad tid nå upp till en svensk insats av den mycket omtalade enprocentstorleken. Idén kom som bekant från FN och den hävdades här i Sverige med mycken kraft av kretsar som stod broderskapsrörelsen nära. Många inom folkpartiet förde tidigt fram den, bland andra herr Svensson i Ljungskile. Nu vet jag mycket väl, ärade kammarkamrater, att den där procenten beror litet på hur man räknar, och jag menar inte heller att huvudsaken är att göra av med så mycket pengar som möjligt. Det gäller att göra en väl planerad och ändamålsenlig insats. Den allmänna opinionen har pressat på, och den har varit ganska enhetlig, om man bortser från ett fåtal representanter för Kain-sinnet — skall jag ta vara på min broder? — och en och annan kverulant i dagspressens insändarspalter, kanske mest sådana som har haft minst anledning att klaga. De fattiga har ofta förståelse för varandra, inom och utom landet. Men SIDA har ständigt mött frågan: Varför växer den svenska u-hjälpen så sakta? Ja, vad har SIDA egentligen gjort? Jag känner väl en del av svaret, men jag står ju här i dag inte i första hand som ledamot av SIDA:s styrelse utan som ledamot av Sveriges riksdag. Kanske vågar jag dessutom tillägga att jag genom självsyn har kännedom om de flesta av våra u-landsfält. Det är inte bara misstag som gjorts, utan det har utförts en utomordentlig noggrann planering och ett pionjärarbete på nya svåra arbetsområden med ålla de besvärligheter som oundgängligen hör samman med sådana grannlaga uppdrag. Vi arbetar ju bland folk som i allra högsta grad behöver industriländernas hjälp men till vilkas underutveckling hör att de inte ens i alla stycken är helt samarbetsvilliga. Man kommer ingen vart med korvstoppningsmetoder och påminnelser om att dessa länder är underutvecklade. Det blir fråga om ett tålmodigt samarbete där sannerligen inte bara den mottagande parten har något att lära. Det går därför inte att köra hur fort som helst. När det gäller SIDA:s anslagskrav har man under några år sagt att SIDA gjort alldeles för blygsamma framsteg i fråga om sin utvecklingstakt. Regeringen satte därför häromåret en av kanslihusets skickligaste ämbetsmän som chef för SIDA. Den mannen hade det moraliska modet att under de första åren begära lägre anslag än den allmänna opinionen krävde. Men nu, när administrationsapparaten är upptrimmad och ämbetsverket något så när kunde gå i god för pengarnas riktiga användning, kom ett betydligt större anslagskrav. Jag talar här främst om den bilaterala hjälpen och SIDA:s fältverksamhet. Den finansiella och multilaterala hjälpen administreras ju fortfarande mer direkt från Kanslihuset. SIDA hade alltså äntligen kommit därhän att det fanns arbetstekniska och organisatoriska förutsättningar för en något snabbare utveckling. Som bevis härför kan jag nämna att SIDA under det senaste budgetåret femdubblat sin åtagandevolym i u-länderna. Man måste ju planera rätt mycket innan man begär pengar. En del av de tidigare misstagen har just berott på bristande planering. Att sätta i gång ett nytt u-landsprojekt kräver förberedelser under både ett och två år. Det är ofrånkomligt att vissa av dessa förberedelser och överläggningarna med u-ländernas myndigheter väcker vissa förhoppningar och ibland uppfattas som löften, såsom tidigare i dag påpekats av bl.a. herr Wahlund. Medvetandet om att regeringens, riksdagens och en stor del av den svenska allmänhetens målsättning ännu inte var uppnådd mer än till en knapp tredjedel sporrade givetvis de närmast an svariga. SIDA dristade sig att begära en Ökning av anslaget till fältverksamheten med 164 miljoner kronor. Finansministern skar ned beloppet med 65 miljoner kronor. Denna användning av blåpennan kunde inte gärna uppfattas som annat än en medveten uppbromsning av verksamheten. Finansministern har redovisat sina skäl, och jag skall inte upprepa oppositionens underkännande av dem. Jag vill bara beklaga att uppbromsningen kom just när vårt u-landsorgan var berett att ta ett nytt steg i riktning mot den något ökade utvecklingstakt som också regeringen tidigare begärt och att uppbromsningen fått så ödesdigra följder. Detta är beklagligt, säger också finansministern, men nöden har ingen lag. Vilken nöd? Man kan lätt få det intrycket att vi här hemma befinner oss i ett sådant ekonomiskt trångmål att vi måste gå med återbud till dem vi lovat att hjälpa. Vi måste ju först skydda vår egen standard och helst höja den ytterligare. »Nöden har ingen lag» är dock en regel med djupare innebörd i de länder, där majoriteten av invånarna upplever en daglig kapplöpning med hungersnöd och fattigdom, med svåra sjukdomar och en okunnighet så massiv att den försvårar en demokratisk utveckling som bygger på upplysning och socialt ansvar. Det gäller ju att främja en människovärdig tillvaro i länder som nyss vunnit sin självständighet och som tillsammans med oss skall bära ansvaret för fred och framåtskridande i vår trasiga värld. Vi är inte främmande för att det uppdraget hastar. Och ingen av oss kan vara främmande för att svensk u-hjälp — hur ideellt och altruistiskt vi än vill betrakta den även ligger i vårt eget välförstådda intresse. Kanske är vår vilja till samarbete med u-länderna i själva verket en garanti för att vi siälva skall överleva. Herr Wedén har tidigare i dag med stort allvar understrukit den synpunkten. Jag vet inte vilken politisk etikett aposteln Paulus skulle ha fått, om han levat nu, men så här skrev han en gång om sin tids u-landsbistånd och den insamling han hade satt i gång för de nödlidande: »Meningen är icke att andra skola hava lättnad och I själva lida nöd. Nej, en utjämning skall ske, så att edert överflöd denna gång kommer deras brist till hjälp, för att en annan gång deras överflöd skall komma eder brist till hjälp. Så skall en utjämning ske.» Jag har, herr talman, nära nog behov av att be om ursäkt för att jag påminner om utjämning inför vår tredjedels procent, men regeln är riktig. Det gäller ingenting mindre än att få fram en världssolidaritet, om någon av oss skall överleva. Sedan är frågan om ett bortfall på 65 miljoner betyder någon katastrof för vårt fältprogram. Naturligtvis inte. Men det betyder en försening av angelägna åtgärder som planerats och ställts i utsikt. Någon måste gå med återbud och tala om för u-ländernas myndigheter att Sveriges ekonomi kommit i sådan obalans att vissa åtaganden måste ställas på framtiden. Det betyder att SIDA:s redan otillräckliga och överansträngda personal fått ägna veckor och månader åt en nödvändig — i själva verket onödig — omprioritering och uppbromsning av projekt, till vilka det saknades medel. även om riksdagen nu desavouerar både finansministern och SIDA genom att anvisa lånevägen, så uppväger det inte en snart halvårig omplanering och försening. Att låna ur andra kassor inom samma företag brukar ju inte heller betraktas som särskilt rekommendabelt, så mycket mindre som lånepengarna varit avsedda för andra ändamål. Man kan svårligen övertyga någon om att finansministern satt undan dessa 40 miljoner utan att veta vad han skulle använda dem till. Här har visserligen förklarats hur man skulle kunna gå till väga för att så småningom fylla tom rummet, men det hade varit mer övertygande om vi hade fått medlen utan att gå dessa omvägar. Jag beklagar alltså, herr talman, uppbromsningen ur u-landsarbetets synpunkt, men det är en annan frukt av denna statsverksproposition som smakar ännu bittrare, och det är återverkningarna på den allmänna opinionen. Visserligen har den också skapat upprördhet och nitälskan, och den kanske kan utlösa ett och annat gott verk; jag tror inte att den långa debatten i dag blir utan frukt. Men jag fruktar ändå att de negativa effekterna väger Över. Naturligtvis har det alltid funnits människor som protesterat mot u-hjälpen. Man har som Judas med tillnamnet Iskariot frågat: »Vartill denna förspillning? Varför inte hellre ge det åt våra egna fattiga?» Som socialarbetare under flera decennier är jag djupt medveten om att det finns människor i vårt eget land som har det svårt. Jag har aldrig drömt om att vi skulle minska stödet till våra gamla och fattiga, till våra sjuka, pensionärer och handikappade, för att hjälpa de fattiga ländernas folk. Men en del orkar inte se längre än till sig själva, och så skriver de en insändare och klagar på u-hjälpen. Denna mentalitet av själviskhet och kverulans har fått vind i seglen det senaste halvåret, och det är riskabelt för vår u-hjälp. Nu gömmer man sig till och med bakom finansministern och säger: »Se där är äntligen en förståndig karl! Han bromsar upp miljonrullningen och dämpar ner de där hjälpfantasterna.» Storfinansen har ofta haft ett gott öga till finansministern, men nu har han fått beröm också från det hållet.

är man Öövertygad om att en sak är rätt, så väter man inte på fingret och känner efter från vilket håll det blåser, utan då försöker man skapa opinion för det som man anser vara rätt och tillbörligt. Nå, vad skall vi nu göra? Ja, är det verkligen otänkbart att förfara som så många gånger tidigare i detta hus, nämligen att bevilja ett tilläggsanslag utöver de budgetgränser som statsverkspropositionen dragit upp? Ingen vill väl på allvar påstå att ett anslag på 50 miljoner kronor i stället för ett lån på 40 miljoner skulle åstadkomma fullständig oreda i en 36-miljardersbudget. Fru Ulla Lindström antydde i dag i första kammaren att reservanterna på denna punkt var i sin fulla rätt, även om hon för att inte ödelägga hela sitt inflytande för framtiden i det socialdemokratiska partiet efter mycken inre kamp valt att rösta med utskottet. Men hon antydde som stöd för reservanter na att det brukar komma in mer än man beräknat på omsättningsskatten. Och ännu klarare uttryckte hon det nyligen i en artikel i tidskriften Fackföreningsrörelsen, där hon skrev: »U hjälpen borde finansieras på samma sätt som andra väsentliga angelägenheter som staten skall svara för. Det är självklart att till utgifter för centrala ändamål tar man av det totala skatteuttaget. Inget motiverar att u-hjälpen behandlas som ett undantag.» Så långt fru Lindström. Jag tycker också att utrikesministerns anförande på förmiddagen gav löfte om en lyckosammare utveckling i framtiden. Låt oss ta detta löfte på allvar, samtidigt som vi försöker rätta till misstaget i årets statsverksproposition. Ute i de länder som vi kallar utvecklingsländer eller underutvecklade länder — båda delarna är rätt — pågår i dag, medan vi diskuterar, kapplöp ningen med hungersnöd och tidig död, sjukdomar och okunnighet. Det är vår förmån, ärade kammarkamrater, att få hjälpa. Efter denna smärtsamma debatt över några månader är vi kanske bättre skickade än tidigare att göra det. Jag önskar som herr Wahlund tidigare i dag en bred medborgerlig samling kring u-hjälpen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till mittenpartireservationerna.
Herr talman! Herr Rimmerfors har nog något missförstått mig i det uttalande han gjorde i början av sitt anförande. Jag har inte avsett att hävda att huvudparten av u-landshjälpen skall överföras på missionen — långt därifrån. Det orkar missionen inte med och har heller inte intresse av. Den evangelisatoriska verksamheten får givetvis inte eftersättas. Vad jag velat framhålla är att det inom missionen finns — och kommer att finnas för lång tid framåt — åtskilliga av u-landshjälpen outnyttjade personella resurser som bör tillvaratas, åtminstone så länge som vi saknar motsvarande expertis från annat håll. Med denna förklaring har även jag, herr Rimmerfors, velat bidraga till att återställa den balans som herr Rimmerfors efterlyste.
Herr talman! När jag har suttit och lyssnat till den här debatten och hört olika förslag och recept framläggas erinrar jag mig Carlyles bekanta ord att »en människas mål är en handling, ej en tanke, vore den aldrig så ädel». Jag har en känsla av att man i debatten liksom har gått kring gröten och inte vågat ta risken av att bränna sig. Man har redovisat olika instrument för hjälpverksamhet. Debatten i dag gäller ju möjligheterna att utvidga hjälpverksamheten utöver vad som kan göras med det anslag som har upptagits i propositionen, Det är med tillfredsställelse vi hälsar att detta har blivit en hjärtesak för svenska folket. Jag blev emellertid litet ledsen när jag hörde herr Vigelsbo. Han sitter ju i bevillningsutskottet och bör ha läst den motion som tar sikte på att erforderliga medel skulle ställas till förfogande. Då föreslår herr Vigelsbo att det skall göras en insamling där var och en — det gäller väl i hans parti — skulle ge 500 kronor; man skulle väl därmed ha fått något slags avlatsbrev för sina synder.

Det är ganska märkligt att en gammal realpolitiker kan tro att några hundralappar från ett centerparti skulle ha någon som helst betydelse i fråga om denna hjälpverksamhet. När jag hörde herr Ullstens utläggningar kom jag att tänka på de ord som Axel Oxenstierna vid ett tillfälle lär ha yttrat till sin son om politiken. Om Axel Oxenstierna hade hört herr Ulsten i dag skulle han säkerligen om herr Ullsten och dennes politiska kunnande ha använt dessa bekanta ord. Vi måste emellertid ha pengar för att kunna göra något. Jag har sagt mig att vi i den situation vi befinner oss skall visa två slags solidaritet. Dels skall vi visa solidaritet med den omvärld som lever i nöd och elände, dels har vi anledning att visa solidaritet mot de medborgare som tillhör låglönegrupperna. Om man har en vilja till solidaritet måste man också försöka fördela hjälpbördan efter bärkraft. Herr talman! Jag har vidare inte för stått det fina med den s.k. en-procentregeln. Den är orimlig i sin utformning.

Vi måste lära oss att vi vid varje särskild riksdag måste försöka finna täckning för de utgifter som vi har på detta område. Jag vill tillägga att det är självklart att man skall ställa krav på Sverige och andra länder i detta avseende.

Det är givet att maningarna till solidaritet skall riktas till världssamvetet, men de bör även riktas till de grupper inom u-länderna som icke har förstått att visa solidaritet med medmänniskorna inom det egna landet.

Jag har i en motion, II: 539, som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 25, föreslagit att vi i handling skulle försöka ge uttryck åt vår solidaritet.

Det är omöjligt att säga hur mycket en sådan åtgärd skulle ge — det skulle kanske bli 75 å 100 miljoner kronor.

På detta sätt skulle staten slippa krympa utgifterna på andra områden, där insatser kan behövas lika väl som på u-landsområdet. Jag hade ju trott, när jag hörde herr Vigelsbo, att han skulle yrka bifall till min motion, men han gjorde mig ganska besviken. Vi brukar annars komma bra sams, men nu tyckte han att han inte ville ge annat än någon hundralapp och så gick han ifrån det hela. Det finns, herr talman, ingen anledning att gå in på de olika spörsmålen i övrigt. Det har givits så många råd i dag, och jag understryker både hjälporganens möjligheter och behovet av hjälp. Jag är också av den uppfattningen, att det inte behövs några utredningar, utan det behövs pengar för att de organ som vi har skall kunna fungera på ett riktigt och vettigt sätt. Därför har jag anledning att ställa ett yrkande om bifall till min motion. Men för att det skall vara möjligt att ställa ett sådant yrkande har jag delat ut följande förslag till författningstext: Skattskyldiga som samtaxeras skall erlägga avgift i den mån deras sammanlagda till statlig inkomstskatt taxerade inkomst överstiger 20000 kronor. Avgiften fördelas därvid i förhållande till de taxerade inkomsterna. Har avgiftspliktig avlidit och efterlämnat dödsbodelägare, som vid hans frånfälle var beroende av honom för sin försörjning, och har dödsboet att erlägga kvarstående eller tillkommande skatt, vari ingår u-hjälpsavgift under uppbördstermin, som äger rum eller avslutas efter dödsfallet, äger beskattningsnämnd, där ömmande omständigheter är för handen, efter framställning från dödsboet medgiva befrielse från erläggande helt eller delvis av avgiften. Befrielse må dock icke avse avgift, som påförts i anledning av eftertaxering till statlig inkomstskatt och som rätteligen skolat erläggas under uppbördstermin, vilken ägt rum före dödsfallet. Om vi kunde enas om ett sådant förslag, skulle vi visa att vi menar allvar med talet om utjämning och ekonomisk och annan hjälp i detta sammanhang. Det är ju ändå ytterst så, att det behövs pengar för att u-hjälpen skall kunna fungera. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till min motion och till förslaget till författningstext.

Herr talman! I samband med det ärende vi behandlar här i dag har också motion nr 51 i denna kammare upptagits. Detta är fullt följdriktigt. Motionen handlar nämligen om Vietnam och utmynnar i krav på bidrag till demokratiska republiken Vietnam och till Sydvietnams nationella befrielsefront med 10 miljoner kronor till vardera.

Nej, vi är från början med på ett mer inträngande och komprometterande sätt. Vi är redan med i utsugningen av u-länderna. När denna vår profit inte kan säkras med fredliga medel, får vapnen tala såsom sker där borta just nu.

Den bittra sanningen är att den vite mannen är i färd med att definitivt förlora sitt ansikte i hela Asien också som den barmhärtige samariten. På något sätt måste vi mera avgjort visa att vi börjar förstå vad saken gäller. Motionens krav på sammanlagt 20 miljoner är i och för sig inte mycket att komma med för en sådan insats, en sådan handling som den föregående talaren uttryckte det. Men meningen är att det i detta inslag skall ligga en demonstration av en mer konkret solidaritet med de anfallna folken, med de ödelagda länderna än vi hittills visat. Behovet av en sådan solidaritet tar sig många uttryck bland vårt folk just nu, senast hos Stockholms arbetarkommun, som nyligen också krävt ett anslag på 2 miljoner i samma riktning som denna motion. Utskottet menar nu att praktiska förutsättningar saknas för direkta svenska bidrag till mottagarna i fråga och avstyrker därför bifall till motionen. Men samtidigt anför man som ytterligare ursäkt för detta avstyrkande att bidrag redan lämnats genom svenska Röda korset. Det verkar faktiskt som när en skyldig hopar argumenten i sitt försvarstal på varandra så att det ena slår ihjäl det andra. Utrikesministern har också vid flera tillfällen anfört att vårt lands ambassadör i Peking har de bästa förbindelser med Nordvietnam, och att få tag på representanter för FNL torde inte heller bereda oöverkomliga svårigheter. Vill man verkligen visa sin solidaritet i enlighet med motionens linje torde den rent teknisk-praktiska frågan vara ett avsevärt mindre bekymmer. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen II: 51.

Herr talman! Herr Bohman har tidigare i dag utförligt redogjort för högerpartiets syn på u-hjälpen. Jag skall därför begränsa mitt anförande och endast ta upp två avsnitt, familjeplaneringen och den nationella investeringsgarantin. På familjeplaneringens område har Sverige kommit att inta en särskilt framträdande plats som bidragsgivare och pådrivare. I olika sammanhang — i Förenta Nationerna och andra internationella organ — har Sverige hävdat nödvändigheten av att befolkningstillväxten hejdas jämsides med att åtgärder vidtages för att utveckla jordens näringsresurser. Utvecklingen talar sitt tydliga och skrämmande språk. Redan före 1980 beräknas folkmängden i de fattigare länderna ha ökat från 2 till 3 miljarder. På kort sikt gäller det att göra vad som står i mänsklig förmåga för att stilla den värsta hungern hos de otaliga miljonerna svältande och undernärda, på längre sikt gäller det att vidta åtgärder för att de svältandes väldiga skara inte skall bli ännu större. Kan vi inte hejda den oerhörda befolkningsökningen kommer hjälpen till de hungrande aldrig att hinna ifatt behovet. Med intresse lyssnade jag i dag på experten i befolkningsfrågor sedan flera decennier herr Wahlund, som bröt igenom fördomsvallen i Förenta nationerna. I slutet av 1930-talet, då jag först kom i kontakt med honom i Familjevärnet, gällde det en annan kris i befolkningsfrågan — här i Sverige — än den befolkningskris som vi nu talar om. Det tar tid att nå verkliga resultat även efter en genombrytning. Herr Wahlund kan dock med tillfredsställelse inregistrera att man numera i många länder i västvärlden, där tradition, religion och lagstiftning utgjort svåra hinder, så småningom kommit till insikt om problemets stora vikt och betydelse och svängt över till en mera positiv syn. Allt flera u-länder har bett Sverige om bistånd på familjeplaneringens område. Det är viktigt att denna del av vår biståndsinsats får hög prioritet och att resurserna disponeras så, att de ger högsta möjliga effekt. På längre sikt är denna verksamhet en av de mest angelägna. Det har ifrågasatts, om inte ett särskilt institut borde inrättas för familjeplanering. Det skulle fungera som rådgivare till SIDA och svara för de vetenskapliga och metodologiska frågor som uppkommer i samband med en ökad svensk insats. Den frågan borde allvarligt övervägas. Det andra avsnittet jag ämnar ta upp gäller den nationella investeringsgarantin. På det avsnittet är det, herr talman, litet svårt att debattera, då de jag skall debattera med inte befinner sig 1 kammaren. Om ni, som står där borta vid draperierna vid utgången, möjligtvis ser herr Lindholm eller herr Bengtsson i Varberg, så bed dem komma in i kammaren, ty jag har några frågor att ställa till dem. I statsutskottets utlåtande nr 54 står det så här: »Departementschefen har anmält att frågan om upprättande av ett nationellt investeringsgarantisystem kommer att utredas inom berörda departement.» Ja, det är riktigt. I statsverkspropositionen har denna fråga behandlats ganska ingående. Men jag får nära nog intrycket att det är de besvärande sidorna och problemen med systemet som betonas mer än de positiva. Det är en reminiscens av den djupt rotade misstron hos socialdemokratin som går igen. Men framställningen slutar med att en utredning av problemen kommer att göras inom berörda departement — alltså vad statsutskottet, som jag nämnde, har åberopat i sitt utlåtande. Statsverkspropositionen fick vi på riksdagens bord för något mer än tre månader sedan, och skrivningen i finansdepartementets huvudtitel torde ha gjorts för cirka fyra månader sedan. Den frågan tränger sig då på: Har något gjorts för att starta denna utredning eller ville departementschefen först avvakta riksdagens reaktion? Från högerpartiets sida har vi under många år understrukit vikten av att ett nationellt garantisystem skapas, och vi har betraktat det som ett betydande framsteg att statsutskottet nu ställt sig positivt genom att »framhålla angelägenheten av att det pågående utredningsarbetet bedrivs med sikte på att förslag i ämnet kan föreläggas 1968 års riksdag». Nu blev jag, herr talman, en smula fundersam, när jag hörde utskottets talesman, herr Lindholm, alldeles särskilt fästa vikt vid de tre orden »med sikte på». De utgjorde, om jag inte missuppfattade herr Lindholm, inte någon absolut garanti för att förslag skulle komma att föreläggas 1968 års riksdag. Jag hoppas verkligen att herr Lindholms yttrande inte skall tolkas så, att man nu på socialdemokratiskt håll försöker mjuka upp innebörden i denna samskrivning och krama ur utlåtandet dess verkliga innehåll. Ännu mer fundersam, ja, nästan orolig blev jag, när jag lyssnade till den socialdemokratiska gruppledaren herr Bengtsson i Varberg. Herr Bengtsson började sitt anförande med att i polemik mot herr Hermansson framhålla, att det här är fråga om en utredning och slutade avsnittet om investeringsgarantin med att säga att ingen behöver vara rädd för att en fråga utreds. Jag skulle vilja säga till herr Bengtsson att det beror på vad man i detta sammanhang menar med utredning. Vi har nog tolkat det så, att denna utredning är en direkt beställning för att någonting verkligen skall ske. På mig gav både herr Lindholms och än mer herr Bengtssons i Varberg yttranden intryck av den beslutsamhetens friska hy som går i eftertankens kranka blekhet över — när väl herr Hermansson hade kommit in i debatten med sin kritik mot att socialdemokraterna gått med just på förslaget om in vesteringsgarantin. Ni håller väl inte inom socialdemokratin på att bli ängsliga för vad ni gått med på? Söker ni möjligen krypa ur uppgörelsen? Jag vill understryka att vi inom högerpartiet fäster synnerlig vikt vid denna fråga och räknar med att förslag skall läggas fram till 1968 års riksdag. I annat fall rubbas förutsättningarna för den kompromiss som träffades i utskottet. Det vore intressant att få besked av herr Lindholm eller av herr Bengtsson om hur det förhåller sig. Mig veterligt har några liknande uttalanden, som skulle vittna om en uppmjukning av utskottets skrivning, icke gjorts av utskottets talesman i första kammaren.

Herr talman! Jag skall bara på ett par minuter anföra några synpunkter i detta nu mycket väl genomdiskuterade ämne. Vårt lands u-landsinsatser ligger inom flera områden. På det ekonomiska, det tekniska, det administrativa och framför allt det psykologiska planet tornar många svårigheter upp sig. Att nå lösningar i den snabba takt som befolkningssituationen kräver är inte lätt, men självfallet får inte detta faktum verka dämpande på våra insatser. Tvärtom behövs det ökad, mera intensiv aktivitet. Ett villkor för ett framgångsrikt arbete är en positiv inställning hos befolkningen i mottagarländerna. Jag tror att en ökad insats av fredskårskaraktär är nödvändig. Det är ju den direkta kontakten med befolkningen i u-länderna som gör det möjligt att föra ut biståndsinsatserna på fältet. Det behövs personer med praktiskt kunnande som ute i byar och samhällen tillsammans med invånarna genomför projekten. Vårt land har förvisso framstående professorer och vetenskapsmän, men vi har också många yrkesskickliga människor i praktiska värv, väl skickade för uppgifter på s.k. mellannivå. Ökade insatser via något organ liknande våra folkbildningsorganisationer är med all sannolikhet en väg som ger goda resultat, vilket också har påpekats i kammardebatten här i dag av andra talare. En satsning på folkbildning torde vara den snabbaste vägen att nå en positiv inställning hos dessa människor, en inställning som gör dem mottagliga för allt det nya på olika områden som de ställs inför. Vi har i vårt land haft en intensiv folkbildningsverksamhet på många områden och bör ha rika källor av erfarenhet att ösa ur. En prioritering av denna verksamhetsform skulle säkert vara till gagn. Utrikesministern uttalade i dag i ett av sina anföranden en förhoppning om att ungdomen i vårt land, som känner varmt för våra insatser i u-länderna, i än högre grad än hittills måtte ägna sina krafter åt detta arbete. Han lät också förstå att man kunde påräkna ett ökat ekonomiskt stöd och stimulans i denna verksamhet. Jag känner ganska väl till en ungdomsorganisation, nämligen centerns ungdomsförbund, som sedan några år driver en ungdomsskola i ett u-land, Etiopien, och som nu håller på att bygga ännu en skola för hushållsutbildning i anslutning härtill. Pengar för byggandet av dessa skolor har insamlats bland organisationens medlemmar. Det pågår således en stor aktivitet bland en del av våra ungdomsorganisationer, såväl bland de politiska som bland många övriga. Jag är medveten om att det, även om driftbidrag utgått av statsmedel, ändå kostar mycket pengar, som samlas in på annat sätt för att driva verksamheten. Detta praktiska exempel visar att det går att med intresse driva fram projekt i denna anda. En ökad satsning på våra ungdomsorganisationer i detta sammanhang genom ett ökat bistånd för uppgifter av fältkaraktär tror jag är en god investering. Intresset och engagemanget hos dagens ungdom är starkt utbrett och djupt rotat. för ögonen och med de problem som följer härmed ter sig skiljaktigheten i dagens debatt — 50 miljoner kronor — som en verkligt blygsam summa. Opinionsbildningen i vårt land för våra u-landsinsatser måste starkt ökas, det är vi överens om. Vår tids kanske största uppgift i den samlade mänsklighetens intresse pockar på aktiva åtgärder inte minst när det gäller livsmedelsförsörjningen, ty alla de vackra intentioner och förslag som vi alla talar om måste ju ändå ta sin tid att genomföra. Det är nödvändigt att folket i dessa länder under den tid detta pågår — och det är ingen liten tid — har en någorlunda tryggad livsmedelsförsörjning. Det är en elementär faktor som kommer in i bilden.

Herr talman! För 14 timmar sedan påbörjades denna debatt av utrikesministern, som framhöll apropå ett samlat grepp på u-landsfrågan, att regeringen nu skulle komma med en progressiv plan för u-landsbiståndet och att arbetet härmed skulle tillmätas den allra högsta prioritet. Det tyder på att riksdagen 1968 kommer att få det underlag för ett samlat grepp på u-landsfrågan, som antyddes vid utrikesdebatten den 8 mars i år och som har uttalats och understrukits av socialdemokraterna i statsutskottet. Jag vill emellertid framhålla hur angeläget det är att vi nu får ett material som på sikt skapar ett intimt samband mellan våra ekonomiska och organisatoriska åtaganden när det gäller u-landsfrågorna. Det framstår kanske därför för många av oss som ganska märkligt att man inte har kunnat komma överens om att invänta ett förslag till riksdagen 1968 från regeringen utan att man har lyckats åstadkomma en borgerlig samling om en parlamentarisk utredning av dessa frågor. tet, herr Nihlfors, berörde frågan uppfattade jag det så, att denna parlamentariska utredning skulle komma med sitt resultat om tidigast ett par år. Han ville inte vänta på ett förslag till nästa års riksdag, ty om regeringen skulle komma med ett utspel så betraktade herr Nihlfors detta som ett bortkastat år när det gäller u-landshjälpen. Jag tror att man kan förstå detta resonemang endast om man bortser från de starka strömningar som finns inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen för ett ökat u-landsbistånd. Vi kommer i år att få uppleva två mycket stora mäktiga kongresser, nämligen dels SSU-kongressen i juni och dels den socialdemokratiska partikongressen i höst som säkerligen kommer att ge impulser till ökade insatser för u-hjälpen. Det är sannerligen felaktigt att som herr Nihlfors gjorde rubricera ett regeringsförslag om den framtida u-hjälpen som negativism. Det vittnar om okunnighet om den förankring som ulandshjälpen sedan länge har inom den svenska arbetarrörelsen. Den andra frågan som har diskuterats mycket här är frågan om hur vi under innevarande eller under det kommande budgetåret skall klara åtagandena för u-landsbiståndet. Jag har noterat att herr Eliasson i Sundborn 1 sitt anförande i förmiddags betecknade det som generande, att man inte skulle kunna åstadkomma samförstånd om u-landshjälpen. Nu har han själv varit med om att spräcka samförståndet när det gällde ett förslag till 1968 års riksdag. Han vill i stället ha en parlamentarisk utredning som väl skulle arbeta på längre sikt. Han är alltså inte angelägen om att få ett förslag framlagt till nästa års riksdag. Han har också varit med om att föra en diskussion som för dem, som kunnat följa densamma i statsutskottets första avdelning och i utskottet, har tett sig utomordentligt dramatisk och spännande. Den var spännande där för att, som flera talare understrukit, allting tydde på att man skulle kunna komma fram till en gemensam bedömning av de resurser som skulle kunna sättas in för u-landshjälpen under det kommande budgetåret. Jag har noterat flera helt motstridiga uppgifter från borgerligt håll om de belopp som u-landshjälpen förfogar över enligt regeringens förslag.

Herr Källstad sade i sitt anförande att denna beskrivning inte är riktig utan att mittenalliansen vill höja regeringens bud med 50 nya, friska miljoner. Då är kanske herr Källstad omedveten om att de besparingsåtgärder som föreslagits av mittenpartierna voterats ned i riksdagen, och de har alltså inget utrymme för sina besparingsförslag för att öka hjälpen med 50 miljoner kronor. Detta bevisar bara hur argumentationen går i kors och hur svårt man över huvud taget har att få en samlad argumentation på borgerligt håll.

Herr Vigelsbo är inte i kammaren, men jag vill ändå säga att jag tycker han är förtjänt av ett hedersomnämnande i protokollet. Att vi håller på och diskuterar de relativt små motsättningar, som måste finnas i fråga om u-hjälpens utformning, anser jag vara generande. Jag tycker det skulle vara angeläget för riksdagen att med glädje hälsa ett regeringsförslag till 1968 års riksdag och att försöka möta den snabbt tillväxande opinion för en ökad u-landshjälp som finns hos stora grupper av vårt folk och som har en mycket stark förankring hos den unga generationen. Dessa människor kräver nu av riksdagen att den inte bara skall strida om detaljer och små motsättningar, utan vad de kräver är ett samlat grepp, och det samlade greppet får vi i ett regeringsförslag till riksdagen 1968.
Herr talman! Låt mig med några ord beröra en av mig initierad motion som behandlats av statsutskottet i det här sammanhanget, nämligen motionen nr 613 i denna kammare; motsvarande motion i första kammaren har nr 483. I motionen yrkas att den svenska andelen av kostnaderna för det nordiska Tanganyika-projektet skall föras upp i budgeten under ett särskilt anslag. Detta yrkande har tillkommit i syfte att skapa garanti för att Sverige kan uppfylla sina åtaganden gentemot de andra nordiska länderna och gentemot Tanzania. Statsutskottet säger i sin behandling av motionen att det enligt utskottets mening icke föreligger risk för någon nedskärning av den svenska bidragsandelen.

Det som hände i det nordiska Tanganyika-projektets styrelse under innevarande budgetår får nämligen inte upprepas. De svenska delegaterna fick sitta och skämmas därför att, som det upplysts från SIDA, tillräckligt med medel inte hade upptagits i den svenska statsbudgeten för Sveriges åtaganden gentemot det nordiska Tanganyika-projektet. Motionen har alltså tillkommit för att detta inte skall hända igen.

Herr talman! I denna debatt ingår även motion II:130, som behandlar frågan om rätt till avdrag vid beskattningen för gåvor till allmännyttiga ändamål och även upptar frågan om u-landshjälpen. Motionsyrkandena har gång på gång avslagits av riksdagen men återuppstår ständigt och kommer tillbaka. Det är inte så underligt för resten. Jag tycker att det vore mera underligt, om de inte gjorde det. De flesta av oss är väl överens om den samhällsnyttiga verksamhet som utföres av humanitära, kulturella och vetenskapliga organisationer samt kristna samfund. De frivilliga insatserna mot brottslighet, alkoholmissbruk, narkomani och varje annan destruktiv företeelse i vårt land är av utomordentligt stor betydelse. Men den positiva verksamheten inom bl.a. barnoch ungdomsarbetet är av ändå större betydelse. Detta har också erkänts av samhället, som på olika sätt visat sitt intresse för denna verksamhet, t.ex. genom anslag till utbildning av ledare och till an ställning av ungdomsinstruktörer. Men det är likväl ett faktum att denna verksamhet ofta befinner sig i ett trängt läge. Två nykterhetsorganisationer, som jag väl känner till, måste förra året på grund av brist på medel avskeda sina ungdomsarbetare. Dessa höll på att bygga upp ett mycket värdefullt arbete, men deras huvudmän kunde inte klara den ekonomiska sidan. Vi håller före att den väg, som vi år efter år anvisat, skulle utan några som helst risker för gällande skatteprincip kunna verksamt bidra till fullföljande och utbyggande av ett arbete som är i högsta grad av behovet påkallat. Ibland har man i debatten velat göra gällande att den skattetekniska frågan skulle vara ytterst svår. Den argumenteringen har väl lämnats vid det här laget; värre skattefrågor har kunnat lösas ganska snabbt. Inte heller administrativt är detta någon svår nöt att knäcka. även deklarationsmässigt är frågan av synnerligen enkelt slag. Man kan säga att den fråga vi nu behandlar börjar få historia. Den fördes på tal 1936 i samband med att man började inrätta skyddsrum. Den kom åter i samband med frågan om gåvor till hemvärnet. I propositionen 355 år 1943 föreslog regeringen rätt till avdrag vid beskattningen för gåvor till internationellt hjälparbete i de krigshärjade länderna. Det skattetekniska problemet hade man då inga svårigheter att lösa. Statsminister Per Albin Hansson gav en god motivering till ett frångående av gällande skatteprincip när han sade: »Genom denna metod mobiliseras också en betydande enskild hjälp. Genom en åtgärd av detta slag skulle man uppmuntra till enskilda insatser.» Det är, herr talman, inte för att väcka till enskilda insatser som vi har framställt vårt yrkande i motionen. Insatserna görs, och de kommer att göras alltfort, men vi vill skapa möjlighet att öka insatserna. Så såg också statsminister Hansson saken då han framlade proposition nr 355 år 1943. Han hävdade med kraft att därest avdrag vid beskattningen medgavs så skulle detta i större utsträckning mobilisera enskild hjälp. Jag skall skynda mig att tillägga att statsministerns ord fälldes och riksdagens handläggning av frågan ägde rum under mycket extraordinära förhållanden. Men skulle man inte kunna säga att vi nu befinner oss i en särskild situation? Behovet av insatser i missionsoch u-länderna är ju helt enkelt oerhört, d. v. s. bottenlöst. Skall ett samhälle fungera väl så måste man följa vissa regler och principer, det håller jag med om.

Vi tillåter en hel del undantag från regeln. Vi har t.ex. avdragsrätt för försäkringspremier, och alla vet ju att dessa i fråga om storlek är mycket olika för olika försäkringstagare och att de gynnar större och mindre inkomsttagare ytterst olika. Så visst finns det områden där vi inte går efter en grundläggande skatteprincip — och det är förståndigt, eftersom livet inte alltid är vare sig logiskt eller snörrätt. Vad vi avser och syftar till är sannerligen inte att människor, för vilka det är en hjärtesak och ett tvingande ansvar att offra pengar, genom vårt förslag skall komma lindrigare undan. De bör i stället få möjlighet att satsa mer. Reservanterna har rätt i att avdragsrätten kan komma att verka olika för skilda människor, och utredningen skall givetvis söka efter bästa metoden att neutralisera den saken, i den mån det går. Men det kan inte få bli avgörande. I en rad andra, med oss jämställda länder har man funnit framkomliga vägar. Jag utelämnar Amerika i samman hanget — det är sällan vi här i kammaren vinner något på att åberopa Amerika — men kan nämna Västtysk land, Frankrike, Belgien, Holland, Italien och, framför allt, Danmark. Jag var i Danmark i slutet av förra veckan och hade då tillfälle att föra denna fråga på tal med några politiker som jag träffade i ett visst sammanhang. Jag frågade hur de med utgångspunkt från sina erfarenheter såg på denna fråga. Man var enig om att lagen var till stort gagn; den stimulerade till givande. Gåvor kom som aldrig förr samhället till godo. Ingen ville ens diskutera en ändring bakåt. Detta är rätt intressant, därför att initiativet till lagen i Danmark togs och lagen genomfördes av en socialdemokratisk regering. I Västtyskland har man gått ännu längre, men jag skall inte trötta kammarens ledamöter med något referat därifrån. Jag hoppas att kammaren snart kan besluta om att utreda denna fråga. Det är ju ändå en utredning det gäller. Det vore både rätt och skäligt att en utredning fritt prövade möjligheterna till en lösning efter de linjer vi förordat i motionen. Gåvor upp till en viss maximigräns borde få dras av vid deklarationen till statlig inkomstbeskattning. Detta borde gälla gåvor för humanitära, kulturella, vetenskapliga, religiösa eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Vi har i årets motionsyrkande även tagit med gåvor till u-landshjälpen. Det borde vinna genklang i vida kretsar. Herr talman!

Herr talman! Vi har diskuterat denna fråga i åtskilliga timmar, och den som kom utifrån och lyssnade till denna långa debatt skulle till slut förvåna sig över hur litet som egentligen skiljer statsutskottets majoritet från reservanterna. Under min långa riksdagstid är det sällan jag hört en fråga, som gällt så små skiljaktigheter, diskuteras så intensivt. På vissa håll har man uttalat sin ovilja mot att socialdemokraterna och högern gjorde upp i statsutskottet för att därigenom ge möjligheter till bättre hjälp åt SIDA. Man har sagt att det betyder praktiskt taget ingenting men att ytterligare 50 miljoner skulle ha medfört helt andra resultat. Jag skall inte gå på djupet och lägga mig i diskussionen huruvida det skiljer på 50 eller 10,2 miljoner. Det spelar en obetydlig roll. Men jag tror ändå att frågan hade vunnit på att man hade nått fullkomlig enighet i statsutskottet. Om en fråga är politiskt infekterad är det alltid lyckligt om den kan lyftas ut från partipolitikens snäva vinklar och i stället lösas över partierna. Här gjordes från regeringens sida ett försök att vinna allmän anslutning från den borgerliga oppositionen, och jag tycker, som sagt, att det är beklagligt att detta försök misslyckades, inte minst med tanke på framtiden. Man säger att vi ger för litet. Vi skall dock konstatera att vi ökar våra bidrag för varje år som går. Att det i år inte kunde bli så mycket fick vi bestämt besked om redan när statsverkspropositionen framlades. Med hänsyn till vårt ekonomiska läge ansåg regeringen inte att man kunde gå längre. Jag framförde som min egen uppfattning i remissdebatten, där denna fråga diskuterades ganska intensivt, att när vi nu måste erkänna, att det rådde ett svårt ekonomiskt läge, var det möjligt för oss att som enskilda ledamöter i denna kammare personligen hjälpa till i ökad utsträckning. Jag rekommenderade att vi skulle ge ökade bidrag till Lutherhjälpen för att på det sättet visa vår goda vilja. Vi borde nog också närmare undersöka hur det står till i mottagarländer-- na. Det är inte fullt så enkelt som vi tror här hemma, att bara vi skickar i väg litet pengar så är allt väl beställt. Tyvärr är det inte på det sättet. Det förekommer dock vissa misstag i u-länderna. Jag tillhör de människor som har den uppfattningen att en ökad utbildning av det bästa folket i u-länderna är till större nytta än kanske någonting annat. Dessa utbildade människor kan då i sin tur ta hand om sina egna medmänniskor och utbilda andra. På det sättet kan bättre och bättre resultat nås. Det är väl knappast någon hemlighet i denna kammare att det brister på åtskilliga punkter i mottagarländerna. Jag förmodar att alla har läst redogörelsen — ungefär vid årsskiftet — för hur det hade gått till i Indien. Vi vet alla att varje dag människor svälter ihjäl i Indien. När man läste berättelsen om vad sig där hade tilldragit blev man utan tvekan beklämd. Amerikas folk hade skickat över ett stort parti vetemjöl för att hjälpa de svältande indierna. Lasten kom fram, och den lossades på kajen, men sedan började de verkliga vedermödorna för Indiens folk. Tullmännen blev osams om vem som skulle betala tullavgiften. Det blev ingen klarhet på den punkten. Partiet fick ligga kvar på kajen. Så småningom kom råttorna, sedan kom regnen, och hela partiet förstördes och kom till ingen nytta. Endast en kilometer från lossningsplatsen dog människorna av svält. Jag tror att även därvidlag behövs en ökad utbildning. Det måste vara angeläget att man ser till att inte på grund av paragrafrytteri hjälp, som har givits för att vara till nytta, på detta sätt äventyras. Det finns även andra synpunkter att anföra, men jag skall inte göra det i detta sammanhang. Det har under debatten talats om solidaritet mot u-länderna, och det har väl ingen människa någonting att invända emot. Det har också på något håll sagts att visst finns det människor som 1 insändarspalterna kan kvirra litet över u-hjälpen, men folk som skriver sådana insändare är väl i regel sådana som har det ganska väl ställt. Vore det så väl, mina vänner, kunde vi vara nöjda allesammans. Senast i dag har det emellertid stått att läsa i tidningarna: Bort med u-hjälpen! Detta ger oss en antydan om att motståndet ute bland människorna är mycket större i detta sammanhang än vi kanske tror i detta hus. Jag tror för min del att vi inte kommer ifrån att även visa solidaritet med de många människor i vårt land, som har det mycket svårt att i dagens läge få debet och kredit att gå ihop. Många husmödrar bryr i dag sina hjärnor med hur de skall få pengarna att räcka till hushållsutgifter m.m. Det är inte fråga om människor som kverulerar bara därför att det skall kveruleras, utan de menar bara att vi också får tänka något på dem. När jag lyssnade till herr Vigelsbo i dag på morgonen tyckte jag att hela hans anförande var utmärkt bra. Det enda jag förvånade mig över var slutklämmen, där han menade att riksdagsmännen skulle få möjlighet att på utlagda listor teckna sig för att lämna 1 procent av sin lön till u-hjälpen. Mina vänner! Jag trodde att det inte var någon i denna kammare som inte bidrog till detta ändamål med mer än 1 procent av lönen. Jag trodde att alla var medvetna om att det inte finns någon gräns för vad vi får ge. Vi blir också anmodade från olika håll att ge sådana bidrag. Inte minst har vi, såsom jag nämnt, möjlighet att lämna ökade bidrag till Lutherhjälpen, vilken har en mycket billig administration och hos vilken pengarna kommer till den användning de är avsedda för. Jag har i dag lyssnat mycket noga på debatten och har inte lämnat kammaren långa stunder. Jag har tyckt att två av de hållna anförandena har varit respektabla; det ena hölls av herr Antonsson och det andra av herr Nelander. Herr Antonsson framhöll såsom sin uppfatt ning bl.a. att vi i framtiden måste lära oss att avstå från något och att inte öka vår standard i så hög takt som tidigare. För 'min del tror jag att vi kan nöja oss med i huvudsak den standard vi har. Hjälp de allra sämst ställda löntagargrupperna — sedan kan vi mycket väl avstå från en standardökning till dess att vi skapat helt andra och större resurser! Också herr Nelander höll ett mycket moderat anförande och vädjade för sin del om att vi i framtiden skulle försöka hjälpa u-ländernas folk mer än vi i dag kan. Jag har inget att anmärka mot denna vädjan. Det är endast på någon enstaka punkt som jag satt något litet frågetecken i kanten, nämligen när någon stigit upp och ungefär liksom farisén i templet tackat Gud för att han var bättre än alla andra människor. Jag tror att ingen av oss har anledning att förhäva sig. Vi skall tvärtom försöka hjälpas åt för att kunna ge ännu mera i framtiden än vi har möjlighet till i dag. Så sent som i lördags hade jag tillfälle att som ordförande i styrelsen för Hammenhögs lantbruksskola avsluta en kurs där. Bland eleverna fanns personer även från Indien — två från staten Kerala. Det var intressant att samtala med dem. De var inne på precis samma linje: att det gällde för de bästa att skaffa sig en ökad utbildning i länder som kommit längre än det egna landet för att sedan kunna hjälpa folket i hemlandet. Detta är nog den väg vi måste gå, om vi skall nå verkliga resultat. Man har även talat om ungdomsidealiteten. Det vare mig fjärran att på något sätt försöka minska denna. Jag har all respekt för ungdomsidealiteten — men jag har också all respekt för tankegången att det inte räcker med idealism i detta läge utan att det även måste till något som kallas realism. Jag skulle tro att en hel del av dessa välmenande ungdomar, när de om några år är färdiga med sin utbildning och skall bilda hem och familj men inte har större resurser än mången har i dag, får börja tänka realistiskt. Vidare har det sagts att vi kunde avstå någonting själva. Jag har väntat på förslag från olika håll om hur detta skulle ske, men jag har inte fått några sådana. För mig personligen, herr talman, står det klart att vi i dag måste försöka hjälpas åt med att i detta land skapa nya resurser, så att vi får mera att dela med oss av. Det är enda möjligheten. Den dag vi skaffat fram dessa ökade resurser kan vi nog också komma överens om att ge mera till u-ländernas folk. Det råder inte, såvitt jag har kunnat fatta under hela denna debatt, några delade meningar om vår plikt att hjälpa andra länders folk som har det sämre än vi. Men det är också fråga om att skaffa fram tillräckliga resurser. Får vi litet tid på oss, och den behöver kanske inte bli så förfärligt lång, skall det nog lyckas på detta sätt. Att utan nya skattehöjningar skaffa resurser till att öka u-hjälpen tror jag är den enda framkomliga vägen i framtiden. Det står i en psalm: Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt! Jag skulle vilja ändra de stroferna något och säga: Giv så mycket du kan, gör det villigt och glatt! Jag skall sluta med ett par ord till ledamöterna. Ge detta år mer än ni brukar ge, så har ni bidragit till att hjälpa dessa människor! Låt oss ändå till slut, herr talman, vara överens om att vi skall försöka lyfta denna fråga från det partipolitiska planet och på så vis komma fram till en lycklig lösning. Vi har lyckats med vissa andra frågor, och jag hoppas att vi skall lyckas även med denna.

Herr talman! Jag vill be om ursäkt för att jag vid denna sena timme tar till orda, men jag vill framhålla att vi be handlar en fråga som ligger mig mycket varmt om hjärtat, mig såväl som alla mina kamrater här. Jag har också med mycket stort intresse lyssnat till debatten, som rört hela det problemkomplex u-landshjälpen omfattar. Sådana ord som världssvälten, sjukdomsgisslet, arbetslösheten, analfabetismen, befolkningsexplosionen har nämnts många gånger i dag. Detta och mycket mer därtill ingår i detta stora problemkomplex. Jag har sedan min tidigaste ungdom — då kanske mera på håll — varit intresserad av sådant arbete, närmast det som bedrivits av missionen. Under senåre år har jag emellertid haft tillfälle att komma i särskild kontakt därmed, genom att jag under ett och ett halvt års tid varit anställd av SIDA och fått arbeta på ett u-landsprojekt och således fått en del erfarenheter därav. Jag är mycket tacksam för dessa erfarenheter. Jag var anställd på SIDA:s fiskeriprojekt i Tunisien. Projektet har varit omnämnt flera gånger här i dag, och därför vill jag säga något om det. Efter det jag kom hem för snart ett och ett halvt år sedan har jag märkt hur annorlunda man ser på saker och ting i jämförelse med hur man såg på dem innan man varit ute. Jag var ute en kort tid, men ändå tillräckligt länge för att jag skulle tvingas att lära om på många områden. Jag instämmer helt med vad hans excellens utrikesministern sade i sitt inledningsanförande i dag, när han varnade oss för att mäta med svenska mått och efter svenska erfarenheter då det gäller u-landsproblemet i dess helhet. Det är så sant som det är sagt att det är ett kardinalfel som vi svenskar har att vi ofta räknar med att man kan göra i u-landet som man gör i Sverige. Det är tyvärr så att nästan allting blir annorlunda i ett uland när man arbetar där ute. Detta i sin tur gör att det måste förekomma misstag och misslyckanden, som för den kritiske svensken, som sitter hemma vid sitt skrivbord, kan te sig egen domliga och onödiga men som vi helt enkelt inte kommer förbi. Om vi verkligen vill göra någonting för u-länderna, måste vi ta med detta i kalkylerna. När det gäller den fiskarskola som jag hade glädjen att vara med om att starta och som fortsätter där nere — jag följer den på håll nu — har jag hört en hel del kritiska anmärkningar. Det har sagts exempelvis: »Vad hade SIDA där att göra? Det finns ändå ingen fisk i Medelhavet.» Jag kan försäkra er att det finns fisk i Medelhavet. Jag har själv varit yrkesfiskare i många år, så att jag vet vad jag talar om. Jag jämför inte Medelhavet med Nordsjön — det skulle vara dumt men Medelhavet är efter sina förhållanden inte ett så dåligt fiskevatten. Skulle man ha rätt stora fiskeflottor i Jugoslavien, i Italien och på spanska medelhavskusten o. s. v., om det inte fanns någon fisk i Medelhavet? Därtill kommer att just Tunisien, där denna svenska insats har gjorts, ligger nära de bästa fiskebankarna i Medelhavet. Vad Tunisien behöver är hjälp att utnyttja de resurser som landet har nära sina egna kuster. Det är ju också på det området som SIDA har gjort och fortsätter att göra en insats. Det är inte så att folket där inte kan fiska. Man har också en hel del trålare av relativt skaplig typ — trålare på 65—70—75 fot, alltså jämförbara med svenska kusttrålare. Men vad man inte har — och det är där som SIDA:s hjälp sätter in — är befälhavare som sköter dessa båtar. Fram till 1957 var det fransmän och italienare som var skeppare på dessa trålare. Så slutade alla skepparna under nästan ett års tid. Den europeiska befolkningen i Tunisien minskade från 250 000 till 40 000 personer på relativt kort tid, och bland dem som flyttade var dessa skeppare. De hade aldrig någonsin släppt in en arab i styrhytten så att han hade fått lära sig att sköta en båt. Araberna hade fått utföra arbetet på däck och göra de grövsta sysslorna, men de hade inte fått lära sig navigation och vad som behövs för att driva ett fiske som skeppare. Det är här som SIDA:s insats nu sker, Därtill kommer att det inte är så lätt att lära analfabeter — 70—80 procent av fiskarbefolkningen i Tunisien är analfabeter. Den skola som startats i Tunisien är en regelrätt, rejäl och bra yrkesskola även bedömd efter svenska förhållanden. Där undervisas i navigation, motorlära, elektricitetslära, redskapslära och även andra ämnen såsom matematik, franska o. s. v. Det blir en mycket gedigen undervisning som eleverna får. När pojkarna gått ut den tvååriga skolan, har de det rent teoretiska bakom sig, men de har även fått en del praktisk undervisning genom det skolfartyg som SIDA har ställt till förfogande.

Landet får även därigenom den hjälp det så väl behöver. Sedan jag kommit hem har jag märkt att vi svenskar är benägna att vänta resultat med en enda gång. Det får vi lägga bort helt och hållet när vi har att göra med u-landshjälp. Även vi riksdagsmän har ett stort ansvar när det gäller att i vårt land sprida kunskap om en del förhållanden i samband med u-hjälpen. Vi måste ha tålamod och vara beredda på att arbeta på lång sikt på samma sätt som missionen alltid har gjort. Om vi inte ser något resultat i år eller nästa år får vi vänta, ty det kommer så småningom. Jag har vid många tillfällen sagt att om vi startar ett femårsprojekt inom ett land, bör vi vara glada om vi kan lämna detta projekt efter 10 år — det kan även ta 15 år. Det låter kanske underligt, men allt är så annorlunda i dessa länder. Jag har en god vän, en norrman, som har arbetat på ett u-landsprojekt. Han var mycket kritisk innan han reste ut, men när han efter återkomsten skulle sammanfatta sina erfarenheter sade han: »Jag fick lära mig i skolan 2+2=4. Det har jag trott på tills helt nyligen. Nu är jag inte alls säker på det längre. Det beror på vilket folk man är hos, vilken religion och kultur det har etc.» Jag förstår precis vad han menar. Man måste vara inställd på att förhållandena är olika i olika länder, och därför behöver man ha tålamod och inte vänta sig resultat alltför snabbt. Jag kan nämna att i det land där jag bodde — Tunisien är ändå ett relativt bra land — var det mycket som man förvånade sig över. Om man t.ex. gav bort ett klädesplagg — en skjorta, kavaj eller dylikt — och ärmarna var för långa, så klippte de bara av dem, Men de fållade inte upp dem. Efter en tid hade ärmarna naturligtvis trasat sig. Det låg nära till hands för oss svenskar att säga: »Varför i all världen gör de så?» Jo, ingen människa har någonsin lärt dem att ta vara på saker och ting. Jag begärde närmast ordet för att understryka vad herr Wedén sade, att vi har slagit in på en väg och måste fortsätta framåt — det finns ingen väg tillbaka. Det är så sant som det är sagt. Jag vill också framhäva vad herr Johansson i Trollhättan sade om att vi måste upplysa vårt folk om det ansvar det har. Jag har i likhet med flera andra talare i dag på senaste tiden med beklämning läst en hel del tidningsinsändare. Om det som skrivits i dessa är den representativa inställningen hos vårt folk till den svenska u-landshjälpen, vore det beklagligt. Det verkar som om stora skaror av människor i vårt land gömmer sin egen egoism bakom skärmar av ord och undanflykter. De begagnar sig av fraser som: »Är det någon me ning i att hjälpa?» eller »Äär det motiverat hjälpa andra när det finns så stora behov i vårt eget land?» Vi måste göra klart för våra medmänniskor här i landet att det är till nytta och att vi har ett oerhört stort ansvar, som vi bara kan avbörda oss genom att göra vad på oss ankommer. Jag vill, herr talman, än en gång understryka vikten av att vårt folk genom intensifierad upplysning verkligen kommer att känna sitt medmänskliga ansvar mot våra bröder, som behöver hjälp. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 5 vid punkten 14 i statsutskottets utlåtande nr 53.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag anser att prövningsnämnd på grund av sin funktion som besvärsinstans är förhindrad att göra taxeringsnämnd uppmärksam på innehållet i ett av riksdagen godkänt utskottsbetänkande. Taxeringsförordningen << föreskriver att den verksamhet som frågeställaren efterlyser skall utövas av förste taxeringsintendenten i varje län.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få framföra ett tack för svaret på min fråga. Anledningen till frågan var helt enkelt den, att en organisation gjorde en framställning till prövningsnämnden och hemställde att ett riksdagsbeslut rörande tillämpningen av bestämmelserna rörande reseavdrag skulle bringas till taxeringsnämndernas kännedom, varvid organisationen i fråga fick det svaret att nämnden »i egenskap av prövningsinstans» inte kunde skriva på det sättet. Jag tackar nu för statsrådets svar och hoppas att taxeringsintendenten i fortsättningen kommer att för taxeringsnämnderna bekantgöra de beslut som riksdagen fattat.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat om jag är beredd att medverka till att de många sökandena till fackskola i Stockholm bereds plats vid de skolor som ansökt om tillstånd att inrätta dylik skolform och som har behövliga resurser tillgängliga. 1964 års riksdag har beslutat, att de gymnasiala skolformerna skall byggas ut så att år 1970 av årskullen skall kunna tas in 30 procent i gymnasiet och 20 procent i fackskolan. Starka skäl av både pedagogisk-organisatorisk och resursmässig natur talar för att denna utbyggnad sker så att de gymnasiala skolformerna koncentreras till skolenheter av tillräcklig storlek. En uppsplittring av fackskolan i Stockholm på många skolenheter bör därför undvikas. Det bör i sammanhanget nämnas, att antalet intagningsplatser vid gymnasium och fackskola i Stockholm medger en intagning till dessa skolformer läsåret 1967/68 av drygt 55 procent av den aktuella årskullen, och att antalet fackskoleplatser i staden är 2700 medan antalet förstahandssökande uppgår till cirka 2 650.
Herr talman! Jag ber att få tacka. ecklesiastikministern för svaret, Orsaken till att jag framställde min fråga var de i pressen lämnade uppgifterna om den bristande balans, som råder här i Stockholm mellan antalet befintliga fackskoleklasser och antalet sökande dit. Enligt dessa uppgifter kan man i år förutse att cirka 1000 sökande till fackskolan inte kommer att kunna beredas plats. Statsrådet säger i sitt svar att antalet fackskoleplatser i Stockholm är 2 700, medan antalet förstahandssökande uppgår till cirka 2 650. Jag antar att statsrådet anser det vara siffror som talar. Dels vederlägger de på ett effektivt sätt pressuppgifterna, dels vittnar de om en föredömlig planering. Jag vet inte hur statsrådet har kommit fram till dessa siffror, men jag betvivlar naturligtvis inte att de är korrekta. Utgångspunkten för min frågeställning är emellertid de uppgifter jag fått från Stockholms skoldirektion. Jag har så sent som i dag talat med två skolinspektörer där, och båda har lämnat exakt samma besked: Stockholms stad har 1800 fackskoleplatser, uppdelade på 60 klasser om 30 elever i varje klass. Antalet förstahandssökande till dessa 1800 platser är 2117, plus 3 880 andrahandssökande. Dessa andrahandssökande kommer från de nära 5 500 sökande till gymnasiet. Eftersom många av dem kommer att konkurrera med de 2117 förstahandssökande verkar uppgiften att det finns en kö av cirka 1000 elever till fackskolorna här i Stockholm vara tillförlitlig. Om vi alltså utgår från att de uppgifter jag fått från skoldirektionen i Stockholm är riktiga, så vore det väl att uppfatta som glädjande om de privata skolor — Beskowska skolan och Nya elementarskolan för flickor — som ansökt om tillstånd att inrätta fackskola fr.o.m. kommande hösttermin hade fått sådant tillstånd. Skolöverstyrelsen borde vara tacksam för varje möjlighet att lätta den ansträngda situationen men har vägrat att ge skolor na det begärda tillståndet. Avslaget har motiverats med att det inte finns tillräckligt stort antal förstahandssökande till just dessa två skolor — en rätt underlig motivering. Det är väl naturligt att föräldrar och elever har funnit det tveksamt, om man skall lämna en förstahandsansökan till en skola som inte existerar. Man kan kanske säga att de har en mindre byråkratisk inställning! På grund av den långa kön utanför fackskolorna i Stockholm — om nu de uppgifter jag fått är riktiga — är det närmast självklart ait de två nämnda skolorna omedelbart skulle fyllas. Enligt mitt sätt att se är det därför oförklarligt, att skolorna inte fått tillstånd att inrätta fackskola. Skolorna disponerar för ändamålet erforderliga lokaler och erforderlig lärarpersonal. De tvingas till en begränsning av sin verksamhet, och tillgängliga resurser utnyttjas inte. Jag vet inte om detta ur Stockholms stads synpunkt kan betecknas som god skolplanering.
Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har nog fått detta med god skolplanering om bakfoten. Det är ju därför att det skall vara en god skolplanering som skolöverstyrelsen och regeringen följer de av riksdagen år 1964 uppdragna riktlinjerna. Jag vet inte om herr Fridolfsson var med då, men jag tror det. Det uttalades klart och enhälligt av riksdagen, att resurserna lägger hinder i vägen för en fullkomligt fri utbyggnad av de frivilliga gymnasiala skolorna. Nya elementarskolan för flickor hade 14 förstahandssökande till social linje och Beskowska skolan — det är alltså de privatskolor som herr Fridolfsson här ömmar för — hade 5 sökande till social linje och 12 sökande till ekonomisk linje. Detta kan ju uppenbarligen inte vara skäl för att skolöverstyrelsen omedelbart skall springa åstad och tillstyrka ytterligare fackskolelinjer, när procenttalet härvidlag redan nu är högst i landet för gymnasiala skolor, nämligen 55 procent — möjligen med undantag för Djursholm, Saltsjöbaden, Lidingö och ytterligare några sådana städer. Om vi skall få balans inom skolväsendet, vilket vi nu håller på att få — äntligen, kan man verkligen tillägga — är det nödvändigt att följa de riktlinjer som statsmakterna dragit upp och inte rusa åstad så fort det minsta lilla tryck uppstår här eller där.

Herr talman! Att säga att det »börjar bli balans inom skolväsendet» är väl att göra sig skyldig till en liten överdrift. De uppgifter jag fått från skoldirektionen här i Stockholm är säkert korrekta — jag antager att statsrådet också har den uppfattningen — och det är därför nödvändigt att det vidtages vissa åtgärder. I gymnasiepropositionen år 1964 uttalade statsrådet följande: »I sitt utlåtande har skolöverstyrelsen framhållit att beträffande statsbidrag till privata fackskolor i huvudsak bör gälla samma principer som i fråga om privata gymnasier. Jag delar överstyrelsens uppfattning och vill sålunda framhålla att ett privat gymnasium bör söka vidga sin organisation genom att så långt möjligt äver inrätta fackskola.» Nu är det två skolor här i Stockholm som har ansökt om tillsånd att inrätta fackskola men fått avslag. Det rimmar väl illa med det uttalande som statsrådet gjorde 1964? Vad gäller det ringa antalet sökande till de aktuella två stockholmsskolorna är det min uppfattning, att elever icke 1 första hand söker till en skola som inte existerar.

Herr talman! Ja, men de platser som dessa 1000 elever söker till finns ju inte!

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Nilsson för svaret, även om det inte medförde några särskilt konstruktiva förslag. Att frågan har råkat bli ställd i både första och andra kammaren får väl tas som ett argument för författningsreformens enkammarsystem. Det är en mycket allvarlig fråga det gäller: att slå vakt om den demokratiska åsiktsfriheten och säkerheten. Den nedbusning av politiska möten som har börjat förekomma hör förvisso hemma under andra regimer än vår. Vad som har inträffat är inte att några mötesbesökare av en tillfällig impuls har spelat över — sådant har vi ju allesammans varit med om. Det är i stället fråga om organiserade aktioner av grupper, som med anförare i god tid fattat posto i möteslokalen för att effektivt kunna kväva yttrandefriheten genom oväsen och hot mot gästande mötesdeltagare. Jag fick del av ett protokoll från ett offentligt möte i universitetets aula i Lund, och jag vill referera ett par små provbitar. Redan då ordföranden öppnade mötet för att hälsa publiken välkommen, hördes flerfaldiga rop: »Quisling, förräda re, mördare». Man kastade pappersflygplan mot talarpodiet, man visslade i kör och svängde stora medhavda plakat med diverse texter, som jag inte här skall citera. Man avbröt genom att i talkör ropa under långa perioder. Medan talare befann sig mitt i sina framställningar började man sjunga Internationalen. Då de båda gästande, som var vietnameser, efter mötets nödtvungna avslutande skulle lämna salen tvingades de att passera genom led av dryga hundratalet motståndare, som skrek hotelser och okvädinsord. De som svarade för mötet fick slå en skyddande ring runt sina gäster för att trygga deras säkerhet. Det är beklämmande att sådant kan försiggå i sammanhang där den akademiska bildningen borde höra hemma. Det inträffade röjer också en skrämmande brist på enklaste demokratiska fostran, vilket är betänkligt. Hur olustigt det än är — det håller statsrådet med om — att hålla möten under polisuppsikt, så är det tydligen nödvändigt. Nog anser vi väl alla att polisens uppgift är att garantera de demokratiska rättigheterna till mötesfrihet och säkerhet. När nu polisen säger sig sakna personal för bevakning — man måste också anhålla om handräckning i tid och bekosta densamma — är det mycket angeläget att polisens resurser inte inskränks på sätt som har skett. Senast begärdes här i riksdagen en utökning med 969 tjänster; det blev 251. Högern föreslog i sammanhanget ytterligare 150 tjänster. Hade man följt detta förslag, hade läget i alla fall varit något bättre.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat om jag anser att 1964 års reform av ambulansväsendet skapat den »höga insatsberedskap» och »tillfredsställande transportkapacitet» särskilt på landsbygden, som vid reformens godkännande var det allmänna målet för sjuktransportverksamhetens ordnande. En hög insatsberedskap är beroende av flera faktorer — organisation och lokalisering av ambulansstationer, möjlighet att snabbt tillkalla ambulans, personalens utbildning, ändamålsenliga fordon med lämplig utrustning. De senaste åren har ett betydande utvecklingsarbete lagts ned. Ambulanstjänsten har inom så gott som samtliga sjukvårdsområden utretts och delvis omorganiserats. Nya ambulanser har anskaffats, och i vissa fall har omstationering skett. SOS-systemet är genomfört i så gott som hela landet. För radiokommunikationerna har ett enhetligt system utarbetats genom telestyrelsens försorg. Utbildning av ambulanspersonal genomförs under överinseende av medicinalstyrelsen. Beträffande transportkapaciteten bör framhållas att organisationen dimensionerats på grundval av gjorda erfarenheter. Genom bl.a. samverkan mellan alarmeringsstationer och basstationer strävar man efter att lösa uppkomna situationer vid större krav eller samtidigt inträffade behov av sjuktransporter. Även tillfälliga omstationeringar under särskilt utsatta tider på dygnet praktiseras. Organisationen måste givetvis ständigt anpassas till framkomna erfarenheter, till förändringarna i samhället och till de nyheter — inte minst tekniska — som kan bidra till en ökad effekt.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det upplysande sva: ret på min enkla fråga. När reformen av sjuktransportväsendet beslöts år 1964 ville jag egentligen gå längre än att landstingen enligt sjukvårdslagen skulle åläggas att tillse, att det inom sjukvårdsområdet finns en ändamålsenlig ambulansorganisation, det må vara i landstings-, i primärkommunal eller i enskild regi. Ambulanspersonalen kommer ju ofta i en ganska ömtålig ställning och borde nog därför i princip bestå av personer i samhällets tjänst. Jag tvekade dock, främst inför övergångssvårigheterna och ökade kostnader. Det är ett tillfredsställande besked som socialministern har lämnat. Allmänheten oroas lätt om denna sjuktransportservice vid något tillfälle anses inte fungera helt perfekt. Ett sådant tillfälle ligger bakom min fråga. Den 11 april inträffade en bilkollision vid Lillsved på Värmdön. En 31 årig man omkom och tio personer skadades, varav fem barn i sju—åttaårsåldern. Enligt en pressuppgift fanns på fem minuters körväg från olycksplatsen en just nedlagd hjälpstation med två ambulanser och personal, men ambulanstjänsten hade från den 1 april centraliserats till Nacka och Gustavsberg. De nämnda två ambulanserna uppgavs inte kunna eller få träda i tjänst. Det tog därför längre tid att få fram de fyra ambulanser till olycksplatsen, som erfordrades för transporten av de många offren. Det är naturligt, herr talman, att allmänheten, det må vara med: fog eller inte, oroas av sådana pressuppgifter. Oron är också en realitet, inte bara olycksfallen. Denna händelse gav för övrigt extra presseko på grund av att larmet enligt dessa uppgifter tycks ha fastnat på sin väg fram till rätt ambulanspersonal. Jag lämnar uttryckligen frågan om riktigheten av dessa i pressen hittills obestridda uppgifter öppen. Många andra uppgifter talar för att ambulansväsendet just i stockholmsregionen i stort sett fungerar bra. Jag har med min fråga endast velat bereda sjukvårdens högste företrädare i landet tillfälle att offentligt klargöra, hur ambulansreformen av år 1964 i allmänhet har utfallit, och det har vi fått besked om. Värmdöhändelsen, som är föremål för utredning, ger mig dock anledning att ställa några korta, mera allmängiltiga följdfrågor. Kan man, herr statsråd, säga att den alltjämt blandade företagsformen på sjuktransportområdet i landet principiellt är godtagbar även i dagens läge? Vilka är erfarenheterna hos exempelvis medicinalstyrelsen, som fick överinseendet över även ambulansväsendet i och med reformen 1964 och vad har länsläkarna att säga? Är ambulansväsendets lokala basering tillräckligt spridd över landet för att motverka risken av oacceptabelt långa framkörningar, otillräcklig lokalkännedom hos personalen etc., omständigheter, som också kan ha spelat en viss roll i det fall jag har relaterat? Är de för ambulansväsendet ansvariga inne på tanken att helikoptertransporter borde bli ett mera ordinärt inslag inte bara i våra skärgårdar och i de mycket vidsträckta länen utan även t.ex. i stockholmsregionen? Särskilt sommartid uppstår ofta svåra trafikhinder vid tillfartsvägarna till Stockholm med stora svårigheter att genomföra en snabb sjuktransport in till eller genom huvudstaden med en ambulans till lands.
Herr talman! Beträffande den olyckshändelse som inträffade utanför Stockholm och som herr Wiklund har åberopat vill jag säga följande. sening av ambulans till olycksplatsen i Lillsved nära Gustavsberg visar att personalen handlade föredömligt snabbt och att beredskapen fungerade väl. Jag skulle vilja rekommendera herr Wiklund att ta del av den utredningen — jag kan tillhandahålla ett visst material. Eftersom vissa frågor beträffande länet har kommit på tal vill jag framhålla, att från den 1 maj kommer under veckoslut och helger en extra ambulans att ställas upp på Djurö för att därifrån betjäna den yttre skärgården. Herr Wiklund ställde vidare fyra eller fem olika frågor till mig. De frågorna får herr Wiklund nog återkomma med i vanlig ordning. Rent allmänt vill jag säga, att de stora fördelarna med den nya ambulansorganisationen ligger i samordningen, möjligheten till bättre överblick och mera rörliga omplaceringar, förbättrade radiokommunikationer etc. Antalet ambulanser behöver inte öka så mycket. De kan utnyttjas betydligt bättre än tidigare. Såvitt jag vet har också de vunna erfarenheterna varit goda. Men det är ett system under utbyggnad, och som jag framhållit i mitt interpellationssvar får man naturligtvis förutse att verksamheten steg för steg kommer att effektiviseras i olika avseenden.
Herr talman! De frågor jag ställde var egentligen tre till antalet, och samtliga var sådana som jag tycker ligger inom ramen för den första frågan. Jag kan t.ex. ta frågan om helikoptertransport. I det svar jag fått — och som jag har betecknat som mycket utförligt och utomordentligt värdefullt — talas det på slutet om att tekniska nyheter bör och kommer att tas i bruk. Det tycker jag anslöt väl till min följdfråga om helikoptertransporter. Jag förstår emellertid att det kan vara svårt att svara på en sådan fråga så här på rak arm. Det är alldeles uppenbart att den växande trafiken — det är framför allt den som jag har haft i tankarna, då jag frågade — måste innebära en allt hårdare belastning också på ambulansväsendet. Det rör sig här om mycket stora tal. Jag har fått en uppgift om att antalet bilar omedelbart efter kriget var omkring 200 000, nu är det bortåt 2 miljoner. Herr statsrådet säger att man kanske inte behöver öka ut antalet ambulanser nämnvärt, men det tror jag är en väl optimistisk bedömning mot bakgrunden av den väldigt kraftiga trafikökningen. De övriga frågor jag framställde ansluter sig också till svaret, men jag kan medge att frågan om huvudmannaskapet, driften av ambulansväsendet, kan vara av så principiell natur att jag blir tvungen att komma tillbaka till den frågan. Jag har som jag antydde varit mycket intresserad av denna redan tidigare, och jag kanske därför återkommer i saken. I så fall är jag tacksam för att få diskutera denna särskilda principfråga med socialministern.